Fru talman! Vi befinner oss i en ytterst allvarlig situation. Vi är mitt uppe i en pandemi som ingen av oss tidigare har upplevt. Smittspridningen ökar dramatiskt på sina håll. Precis som Acko Ankarberg alldeles nyss sa är det just nu fruktansvärt i min hemstad Helsingborg. I fredags skickade man ut 47 000 sms i ett massutskick för att uppmärksamma 47 000 mottagare i centrala Helsingborg på smittläget. Det innehöll en länk till en sida som höll på att krascha, eftersom många samtidigt sökte den här informationen. Samtidigt som vi måste hålla huvudet kallt får vi inte glömma bort att ha ett varmt hjärta. Det är en dödlig pandemi. Många har förlorat nära och kära. Många har varit sjuka och ännu inte återhämtat sig. De ekonomiska skadorna är också stora. Bara i Sverige är hundratusentals människor permitterade. Tusentals företag, nästan hela branscher, hotas av konkurs. Riksdagen ska nu fatta beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Precis som i somras, när den tillfälliga lagen var uppe för beslut för första gången, anser vi att det finns ett rättmätigt behov av att komplettera nuvarande lagstiftning i syfte att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas i rätt tid och på rätt plats. Vi moderater stöder att tiden för lagen förlängs, men vi ser brister som vi anser måste åtgärdas. Vi anser fortfarande att tillämpningen hade fungerat bättre om regeringens förslag hade innehållit de åtgärder som återfinns i vår följdmotion. Tillåt mig att ta upp några av dem, fru talman.

Fru talman! I syfte att göra tillsynsprocessen enklare, tydligare och effektivare har Moderaterna accepterat att man gör avsteg från ansvarsprincipen genom att tillfälligt flytta ansvaret för beslut i enskilda ärenden från smittskyddsläkaren till kommunen. Regeringen anger att förslaget syftar till att underlätta tillsynen för alla inblandade aktörer. Detta kräver att smittskyddsläkarens kompetens fullt ut kan nyttjas och tillvaratas. Som ett exempel kan sägas att Göteborgs kommun i sitt remissvar pekade på att förslaget är otydligt när det gäller vilka förväntningar kommunerna kan ha på smittskyddsläkarens tillgänglighet. Vi delar denna uppfattning, inte minst mot bakgrund av den beskrivning av smittskyddsläkarens stora arbetsbörda som regeringen redogör för i propositionen. Det finns en risk att smittskyddsläkaren inte finns tillgänglig för kommunerna på ett sådant sätt att kommunerna på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt ska kunna utöva tillsyn över serveringsställena i enlighet med regeringens förslag. Vi vill därför att regeringen ska ta detta på stort allvar och säkerställa den kompetens som smittskyddsläkaren har, med tillgänglighet och ansvar, genom att man följer upp kommunernas sätt att genomföra tillsynen. Fru talman! Regeringen anför också i propositionen att det är mer lämpligt att dessa rutiner regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och inte genom lag. Trots det föreslås just ett lagstadgat krav, vilket kan uppfattas som något motsägelsefullt. Om man i lag ska införa ett krav på rutiner är Moderaternas uppfattning att det tydligare bör framgå av förarbetena vilka krav som faktiskt ställs på verksamheterna. Vi tycker att det är beklagligt att regeringen inte gjort detta. Fru talman! Mot denna bakgrund är det av stor vikt att föreskrifterna om rutiner är så tydliga som möjligt, så att näringsidkarna vet vilka grundläggande smittskyddsåtgärder som ska vidtas. Det är en synpunkt som har framförts av flera remissinstanser och som fortsatt är giltig. Föreskrifterna om rutiner bör man fortsättningsvis alltså ta fram i nära dialog med dem som driver serveringsställen, med relevanta branschorganisationer och med kommunerna för att säkerställa att lagen blir förutsebar för näringsidkarna. Man ska hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt bifall till propositionen och förslaget i betänkandet.

Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till förslaget i socialutskottets betänkande Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen . Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2020, är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020. Eftersom pandemin nu fortgår med full kraft är det viktigt att den tillfälliga lagen förlängs. Därför föreslås det att lagen ska fortsätta att gälla till och med utgången av maj 2021. Detta är något som vi sverigedemokrater ställer oss bakom. Fru talman! Vi sverigedemokrater har två reservationer i detta betänkande med anledning av att vi delar flera av Kristdemokraternas bedömningar, bland annat att det behövs ett tydliggörande av både bedömningsgrunder vid tillsyn och föreskrifter om rutiner. De gällande föreskrifterna och allmänna råden om hur man förhindrar smitta av covid-19 på restauranger och kaféer är inte helt glasklara. Jag ska bara ta ett exempel, som jag har läst om: Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord, en bardisk eller liknande får vara max åtta. Man kan tycka att det vid ett bord är relativt lätt att se om det är max åtta personer. Men vid en lång bardisk eller liknande är det inte lika lätt att se vem som ingår i ett större sällskap. Det kan bli problem med denna otydlighet för både gäster och restaurangägare men också för de inspektörer som ska sköta tillsynen. Därför bör Folkhälsomyndigheten få i uppdrag att förtydliga dessa föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer - dels för att tydliggöra för näringsidkarna vilka specifika smittskyddsåtgärder som ska vidtas, dels för att tydliggöra för kommunerna vilka bedömningsgrunder som ska användas vid tillsynen. Fru talman! Många livsmedelsinspektörer som inspekterar trängsel på restauranger och krogar uppger att de utsatts för hot och hat på jobbet. Flera säger, enligt en alldeles ny undersökning, att arbetsmiljön har försämrats betydligt under pandemin. Vittnesmål från inspektörerna handlar om allt från filmning med mobilkameror av gäster på uteställen till direkta muntliga hot från både gäster och restaurangägare. I några fall har det till och med tillgripits fysiskt våld. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Det är av yttersta vikt att tillsynsverksamheten kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt, och detta måste på alla sätt och vis säkerställas. Det är också angeläget att dialogen mellan myndigheter och bransch stärks, inte minst i dessa pandemitider. Därför är det angeläget att både föreskrifter och allmänna råd tas fram i nära samarbete med dem som driver restauranger, kaféer och serveringsställen - allt för att man ska kunna se att lagen blir så förutsägbar som möjligt för alla inblandade. Till sist är jag av uppfattningen att det bör finnas större möjligheter till lokala och regionala justeringar utifrån det aktuella smittläget, som till exempel nu i Helsingborg och övriga Skåne. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag tror att de flesta av oss har tagit del av de nyheter som i dag kom från Köpenhamn i Danmark, där man i dag beslutar att samtliga krogar, pubar och restauranger ska stänga helt och hållet på onsdag. Det kan finnas medborgare som frågar sig: Varför vidtar man inte samma åtgärder i exempelvis Helsingborg, som har ett omfattande smittutbrott just nu, eller i Stockholm, som har varit hårt drabbat av pandemin under hela våren? Svaret är att vi inte har den lagstiftningen på plats. Det är inte möjligt att helt och hållet stänga alla restauranger och krogar i en stad eller en stadsdel. Vi behöver se över vilken typ av möjligheter vi har i en pandemisituation. Det finns en stor enighet om de förslag som har lagts fram i bland annat socialutskottet om att trycka på så att vi snabbt får en ny pandemilagstiftning. Vi behöver bli mer flexibla när det handlar om åtgärder att vidta i händelse av en pandemi. Mycket har ändå gjorts. Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra har vidtagit en hel del åtgärder för att minska den smittspridning som sker i restaurang och krogmiljö. Det handlar bland annat om att se till att servering sker till människor som sitter ned. Det handlar om att sluta med alkoholförsäljning efter klockan 22.00, fru talman. Det handlar om att begränsa antalet sittande vid ett bord till åtta personer. Det är klart att det finns skäl att understryka att det är de nationella riktlinjerna och reglerna som gäller. Men det finns stora möjligheter för den kommunala nämnden som har att sköta tillsynen att tillsammans med smittskyddsläkare och andra vidta ytterligare åtgärder där det regionalt är så behövligt. Det är viktigt att understryka det, eftersom det har framhållits som en del av diskussionen. Den möjligheten finns i samverkan med smittskyddsläkaren att vidta ytterligare åtgärder. Kommuner har också kompenserats för den ökade möjlighet till tillsyn som ska ske av hur krogar och restauranger beter sig. Jag förutsätter att det kommer att komma ytterligare medel även nästa år för att sköta tillsynen av detta. Fru talman! Vi behöver hjälpas åt för att bekämpa smittan. Krogarna och restaurangerna är en viktig del i det arbetet. Men när man ändå talar om detta är det också viktigt att komma ihåg att krogar och restauranger är en viktig del av vår kultur. Det är matglädje det handlar om. Det är sysselsättning och socialt umgänge som är viktigt även i tider med distans. För vår del yrkar vi socialdemokrater bifall till utskottets förslag. Jag vill säga följande till dig som sitter och funderar på: Ska jag gå på krogen? Ska jag kunna gå ut och få mig en bit mat? Ja, det tycker jag att du ska göra. Det är viktigt att du gör det för att understödja restaurangnäringen, men gör det på ett ansvarsfullt sätt. Gå till restauranger och pubar som följer regelverket och ser till att det är möjligt att hålla distans. En dag är pandemin förbi. Då behöver Sverige en levande restaurangnäring för kulturens och det sociala umgängets skull.

Fru talman! Det är precis som jag sa i mitt tidigare anförande i dag en oerhört besvärlig tid vi lever i. Utvecklingen just nu går inte åt rätt håll. Vi måste alla göra allt vi någonsin kan för att dämpa smittspridningen. Jag är imponerad av alla de insatser som ett antal av de absolut hårdast pressade näringarna har gjort. Det gäller inte minst restaurangnäringen men även besöksnäringen och transportnäringen. Trots att det har varit till priset av stora ekonomiska uppoffringar har man varit beredd att göra ett antal frivilliga restriktioner. Socialdemokraten Dag Larsson lyfte tidigare fram frågan: Varför gör vi inte i Helsingborg som man har gjort i Danmark? Där går man in betydligt tuffare och stänger ned verksamhet i ett läge där det faktiskt behövs. Dag Larsson hade också svaret på det. Vi har inte i Sverige en effektiv lagstiftning som utgår ifrån: Hur ska vi bekämpa smittan? Hur ska vi bekämpa pandemin? Vi har ett antal olika lagstiftningar som kanske inte alls har det syftet. Regeringen har försökt bekämpa pandemin med alkohollagen och ordningslagstiftningen. Det ärende vi ska diskutera i dag handlar om vilka begränsningar man kan göra på serveringsställen. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att man i det här läget inte rycker bort ett av de verktyg som regeringen har till sitt förfogande, nämligen lagen om begränsningar vad gäller serveringsställen. Men det hade varit så mycket bättre, fru talman, om vi redan i dag hade haft på plats en pandemilagstiftning som kunde utgå från: Hur stor är risken att smitta sprids vid olika aktiviteter i det svenska samhället? Där skulle vi kunna gå in med förslag och beslut om restriktioner. Vi skulle kanske till och med i ett pressat läge kunna göra det man har gjort i Danmark, stänga en hel verksamhet. Dessutom hade vi kunnat hantera den ekonomiska kompensationen till de näringsidkare som drabbas stenhårt av den här typen av beslut. Den lagstiftningen har vi inte. Pandemin har rullat på nu under tio månader, men lagstiftningen är ännu inte på plats. Den är inte ens remitterad. Det är inte ens ett färdigt förslag från Regeringskansliet. Där är jag väldigt glad över att vi nu i socialutskottet tillsammans arbetar för att ställa krav på regeringen att så snabbt det någonsin går leverera ett förslag till pandemilagstiftning. I det läget, när vi har den lagstiftningen på plats, kommer inte behovet att vara lika stort av den här typen av lagstiftning som vi i dag ska förlänga eller av att använda alkohollagen eller ordningslagen för att pressa tillbaka pandemin. Med de orden vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Liberalerna ställer sig bakom betänkandet och yrkar avslag på reservationer. Den här pandemin visar att det är allas ansvar att bekämpa denna smittspridning. Det handlar om människor i alla åldrar och i alla professioner. Men vi får gå till väga på lite olika sätt beroende på vilken situation vi befinner oss i. Hur ser smittriskerna ut? Det måsta vara proportionerliga inskränkningar som vi beslutar om efter konsekvensanalys. Det behöver inte ta särskilt mycket tid. Det kan gå kvickt. Men konsekvensanalyserna måste inbegripa dem som berörs. Jag kan säga att den begränsning som gällde för 70-plussare, dit jag själv hör, inte skedde i dialog. Det var mer panik. Det var kanske rätt i början. Men sedan i fortsättningen hade det väldigt många allvarliga konsekvenser. Det var till och med årsrika människor som tog livet av sig. Nu diskuterar vi serveringsställena. Här tycker jag att inskränkningarna har varit proportionerliga. Man har inte behövt stänga. Människor ska sitta ned och äta sin mat och med avstånd till varandra, och tillsynen har fungerat väl. Det har funnits undantag, men de har också rättats till. Sedan har take away kommit som någonting väldigt positivt som jag tror kommer att stanna. Som 70-plussare går jag inte på restaurang. Jag saknar fysisk närvaro av andra människor. Men man kan få väldigt god mat från serveringsställena. Som Anders W Jonsson sa behövs en pandemilag.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

Fru talman! Ja, i dag är det över 7 000 människor som har fått sätta livet till i pandemin i vårt Sverige. En mormor, en farfar, en dotter, en son - vi tänker alla på dem nu. Fru talman! Det är oerhört viktigt att förstå att de råd som nu ges av våra myndigheter och av vår regering inte är allmänna tips. De råden måste följas. Smittspridningen går stadigt uppåt, och vi behöver göra de begränsningar som krävs för att begränsa smittspridningen så att färre ska behöva sätta livet till, så att sjukvården ska klara av sitt arbete och så att de som jobbar inom sjukvården ska orka med. Fru talman! Det är tydligt att alla partier i Sveriges riksdag ser problemet med att vi inte har en pandemilag och att vi borde ha haft en pandemilag på plats redan innan vi drabbades av covid-19. Så är inte fallet, och det är bra att vi kommer att debattera detta i riksdagens kammare nästa vecka. Det pågår nu ett febrilt arbete på Regeringskansliet med att ta fram en pandemilag, och det är väldigt bra så. Vi kan inte sköta smittskyddsarbetet på ett adekvat sätt bara med hjälp av ordningslagen och alkohollagen. Vi behöver få bättre lagstiftning på plats. Fram till dess måste vi arbeta på det sätt som vi har gjort hitintills, och en del av det är denna förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det är viktigt att kunna mötas socialt under bra omständigheter, och det är många som gärna vill göra något besök på restaurang. Men det måste kunna ske under smittsäkra former. Därför yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.